Fru talman! Vi har viktiga uppgifter framför oss inom socialpolitiken. Det gäller bl.a. i fråga om vård av och omsorg om barn, om gamla och om handikappade. För att klara dessa uppgifter måste vi visa solidaritet, dvs. vara beredda att avsätta mer av det vi arbetar ihop gemensamt. Endast på det sättet kan vi utveckla stöd och service i den omfattning som människor i svåra situationer behöver. Inom det familjepolitiska området har av olika skäl förskolebarnen och småbarnsföräldrarnas situation kommit i fokus. Jag tror att alla partier har en strävan efter att på sitt vis skapa goda och stimulerande uppväxtförhållanden för barnen. Vi socialdemokrater vill därutöver fästa stort avseende vid att underlätta för småbarnsföräldrarna att förena föräldraskap och arbete. Det är detta som är bakgrunden till beslutet att bygga ut förskolan till full behovstäckning fram till 1991, dvs. ge en rätt för alla förskolebarn från ett och ett halvt år att delta i någon form av förskoleverksamhet. Svensk förskola uppvisar i dag ett utomordentligt fint resultat när det gäller omfattningen. Om vi räknar bort de ca 130 000 barn vars föräldrar i dag är lediga med stöd av föräldraförsäkringen är det drygt 80 90 av de återstående barnen som på något sätt utnyttjar barnomsorgen. Vi har en integration i svensk barnomsorg som väcker beundran utomlands. Barn med de mest skiftande förutsättningar deltar aktivt i barnomsorgen, med allt vad det innebär för alla barns utveckling och för den framtida samhällsutvecklingen. Utbyggnaden sker i dag med 15 000-20 000 platser varje år, och om kommunerna fortsätter i den takten finns det goda utsikter att bygga bort köerna fram till 1991. Enligt SCB:s senaste efterfrågeundersökning finns det 60 000 barnii kön till barnomsorgen. För 77 Yo av de barnen efterfrågas plats i daghem, för 20 96 plats i familjedaghem och för 3 96 plats i olika alternativa barnomsorgsformer. Av de föräldrar vilkas barn har plats i barnomsorgen uppger 95 9 och mer att de är nöjda med den barnomsorgsform som de har i dag. Detta är ett starkt skäl för att hävda betydelsen av att fullfölja beslutet om en utbyggnad av barnomsorgen till full behovstäckning fram till 1991. Det är också ett starkt skäl för oss socialdemokrater att bestämt avvisa det hårda angrepp på barnomsorgen som finansieringen av det borgerliga förslaget till vårdnadsersättning innebär. Fru talman! En annan mycket viktig uppgift inom området Stöd till småbarnsföräldrar skulle kunna formuleras i orden: Mer tid för barnen. När vi tillgodoser det behovet är det viktigt att vi utgår från att det skall gälla alla småbarnsföräldrar, både mammor och pappor, ensamstående och låginkomsttagare. Därför måste ett rättvist sådant ekonomiskt stöd vara inkomstrelaterat, och därför är det föräldraförsäkringen som kan ge ett bra och till alla riktat stöd i detta sammanhang. Detta är ytterligare ett starkt skäl för oss socialdemokrater att avvisa det borgerliga förslaget till vårdnadsbidrag. Om jag i övrigt kort skulle sammanfatta den kritik vi riktar mot det borgerliga förslaget skulle det kunna ske med orden krångel, rundgång, ökad skattebyråkrati, ökade marginaleffekter och försvagad ställning för kvinnor i arbetslivet. Många har försökt att räkna ut vilka som blir vinnarna och förlorarna med det borgerliga förslaget. Svaret är: Det beror på. Det beror nämligen på hur kommunerna tar ut avgiftshöjningarna inom barnomsorgen. Det beror på hur kommunerna finansierar indragningen av de ytterligare 1,8 miljarder som också ingår i finansieringen. Det beror vidare på i vilken utsträckning moderaternas kraftiga neddragning på den kommunala sektorn totalt sett kommer att slå igenom i en eventuell, borgerlig politik. Men en sak kan jag säga med bestämdhet, och det är att den tredubbling av föräldraavgifterna som måste till för att få ihop de 4,3 miljarder som förslaget kostar inte medger att avgiftshöjningen differentieras från de 12 000 man uppger i syfte att stimulera till deltidsplatser. Det är alltså svårt att mäta effekterna av det borgerliga förslaget till vårdnadsersättning. Men detta är inte det viktigaste — på den punkten är jag överens med Göte Jonsson. De verkliga förlorarna är barnen. Att dra in halva statsbidraget till barnomsorgen och tredubbla föräldraavgifterna — det är vad det är fråga om — innebär stora risker, både för kvaliteten inom barnomsorgen och för möjligheterna att bygga ut den. Eftersom man uppenbarligen inte gör detta av hänsyn till de barn som har plats i barnomsorgen, och inte heller av hänsyn till de föräldrar som i så hög grad efterfrågar den barnomsorg vi har skapat, måste skälet till att förslaget fått denna utformning vara ett annat. Min tolkning är att syftet är att man genom att kraftigt fördyra den kommunala barnomsorgen vill pressa tillbaka efterfrågan och skapa ett ökat utrymme för alternativ barnomsorg, privatisering. Det är i så fall en traditionell borgerlig politik som ligger bakom. Av alla dessa skäl tycker vi socialdemokrater riktigt illa om det förslag till vårdnadsersättning med denna konstruktion som har presenterats från borgarna. Fru talman! Jag vill också säga några ord om äldreomsorgen. Regeringen kommer längre fram i vår att lägga fram en viktig proposition byggd på äldreberedningens förslag. Situationen är den att många fler människor kommer att behöva samhällets stöd och hjälp på grund av att man vid högre ålder får sjukdomar och handikapp. Det blir en viktig och svår uppgift för oss alla att möta dessa kraftigt växande behov av vård och omsorg med en utökning av de insatser som krävs för att ge äldre människor med sjukdomar och handikapp ett värdigt liv. Vi socialdemokrater vill fortsätta att utveckla äldreomsorgen. Det skall gälla både att utveckla boendeformerna och att utveckla och förbättra de olika formerna av vård och omsorg. Detta skall ske efter människornas önskemål och behov. I denna utveckling har också det boende som ålderdomshemmen representerar sin plats. Där finns tillsyn och trygghet i en omfattning som många människor uppenbarligen vill ha. Lika självklart är att den standardförbättring när det gäller bostäderna som kommer alla oss andra till del också skall komma de grupper till del som är i behov av samhällets vård, stöd och service i form av speciella bostadsformer. Det krävs ökade resurser till äldreomsorgen. Den insikten bör prägla vårt agerande i fortsättningen. Därför blir man djupt orolig när man tar del av de borgerliga partiernas ekonomisk-politiska motioner. Moderaterna vill kraftigt skära ned stödet till kommunerna och dessutom införa ett kommunalt skattetak. Alla tre borgerliga partier vill avskaffa de specialdestinerade statsbidragen. Fru talman! Det är med växande förvåning jag har lyssnat till den allmänpolitiska debatten och de många inlägg som här har gjorts kring ålderdomshemmen och betydelsen av ett statsbidrag till dessa. Det är närmast ett rent hyckleri från er sida att gång på gång påminna om betydelsen av ett sådant statsbidrag, samtidigt som ni presenterar förslag om att slopa allt vad specialdestinerade statsbidrag heter. Moderaterna har knappast någon som helst chans att klara den utveckling av omsorgen som det växande antalet äldre människor kommer att kräva. När det gäller moderaterna blir det precis som vid valet 1985. Det blir sjuka, gamla och handikappade människor som genom ett försämrat stöd skall betala enorma skattesänkningar för höginkomsttagarna. Regeringen vill för sin del gå en helt annan väg. I årets budgetproposition har vi när det gäller utvecklingen av barnomsorgen ökat på det statliga stödet med 655 miljoner. Vi har förstärkt hemhjälpsbidraget med 490 miljoner, varav åtminstone 265 miljoner utgör en real förbättring. Vi har också satsningar på handikappområdet som sammanlagt belöper sig till 350 miljoner. Aina Westin och Gunnar Ström kommer senare i denna debatt att ytterligare utveckla vår linje när det gäller både äldreomsorgen och handikappolitiken.

Fru talman! Bengt Lindqvist är ju liksom jag en fridens man. Men i dag har han definitivt tappat konceptet. Han har fått något av björnfrossa och skjuter vilt omkring sig utan att träffa. Finns det inte skäl, Bengt Lindqvist, att försöka föra en saklig debatt? Att ni är skakade över det borgerliga familjepolitiska förslaget förstår jag, eftersom ni står tomhänta. Man har rätt att ställa krav på något mått av ärlighet på en biträdande socialminister när han presenterar sina motargument. Bengt Lindqvist säger att vi tar från kommunerna och från barnfamiljerna. Faktum är att vi tvärtom ger flera miljarder ytterligare till barnfamiljerna. Bengt Lindqvist kunde försöka vara så ärlig att han godkänner vår uppläggning av förslaget. Vi tar 12 000 kr. per daghemsplats i minskat statsbidrag. Vi ger varje familj 15 000 kr. i stället. Det förutsätter att kommunen ökar barnomsorgsavgiften med motsvarande 12 000 kr. Kalla det gärna rundgång. Vi kallar det inte rundgång, utan rättvisa och förstärkning av familjeekonomin. En barnfamilj får 3 000 kr. mer än i dagsläget, samtidigt som kommunen inte förlorar ett öre. Var ligger attacken mot barnfamiljerna i vår uppläggning av förslaget? Var ligger attacken mot den kommunala barnomsorgen? Det är bara nys! Jag har aldrig hört maken till argument. Jag hoppas att vi slipper föra valdebatten utifrån det vilseledande och märkliga resonemanget. När det gäller de 12 000 kronorna går det jämnt ut för kommunerna. Det väsentliga är att vi stärker föräldrarnas ställning. Barnen drabbas, säger Bengt Lindqvist. Kan barnen drabbas av att familjeekonomin blir bättre? Det är en helt ny argumentation från socialdemokratins sida. I socialdemokratins barndom sade man att barnen drabbades av fattigdom. Nu säger man att de drabbas om familjerna får det bättre. Det visar hur tokig hela den socialdemokratiska motargumentationen är. Bengt Lindqvist sade att vi moderater hycklar när det gäller äldreomsorgen. Den frågan återkommer jag till, om inte förr, så i samband med den kommande interpellationsdebatten.

Fru talman! Bengt Lindqvist gjorde ett stort nummer av finansieringen av vårdnadsersättningen. Han förklarade att det blir en tredubbling av barnomsorgsavgiften och en halvering av statsbidraget, och att allt detta var ett angrepp på barnomsorgen. Jag måste få upprepa det som Göte Jonsson redan har sagt: Hur kan det ha någon som helst betydelse för kommunen om man får 12 000 kr. mindre från staten och 12 000 kr. mer från föräldrarna? Denna summa innebär att det inte blir någon förändring. Bengt Lindqvist kunde vara ärlig nog att angripa förslaget på de punkter där det finns sakliga motsättningar mellan de borgerliga partierna och socialdemokratin. Det är alldeles uppenbart att de motsättningarna är stora vad gäller föräldrarnas möjlighet att välja. Socialdemokratin ogillar den alternativa omsorgsformen — all barnomsorg skall ske i kommunal regi. Om det nu vore så att de siffror Bengt Lindqvist återgav skulle vara korrekta, och bara 3 26 av föräldrarna vill ha annat än kommunal barnomsorg, skulle det ju inte vara så väldigt farligt om man ändrade statsbidragsreglerna så att enskilda omsorgsformer möjliggörs i större utsträckning. Men Bengt Lindqvist vågar uppenbarligen inte lita på att de här siffrorna är korrekta, och han vågar inte lita på att föräldrarna själva har förmåga att bestämma vilken omsorgsform som är bäst för de egna barnen. Jag tycker att det är beklämmande. Bengt Lindqvist talade varmt om angelägenheten av att låta föräldrarna få mera tid för barnen. Ja, det är väl bra det. Det är just en av de effekter som ett vårdnadsbidrag skulle ge. Det ger ett bidrag till möjligheterna att minska sin arbetstid så att man får mera tid för barnen. Detta är alldeles utmärkt. Bengt Lindqvist beskrev i ganska vaga termer det beslut om föräldraförsäkringen som togs på den socialdemokratiska kongressen. Men det är ju, som har sagts tidigare under dagen, ganska ointressant för riksdagen vad slags beslut som har fattats på den socialdemokratiska partikongressen. Det är faktiskt de förslag som regeringen lägger fram för riksdagen som skall behandlas här. Och det finns inga förslag härvidlag. Jag upprepar därför en av de frågor som jag ställde: Hur länge skall småbarnsföräldrarna vänta på ett besked från regeringen om på vilket sätt man skall förbättra valfrihet och ekonomi för de föräldrar som har förskolebarn? Jag önskar också att Bengt Lindqvist i några av sina inlägg kunde beröra hur han vill lösa de problem som i dag finns inom barnomsorgen.

Fru talman! När det gäller ålderdomshemmen är det ju så att om man avvecklar de specialdestinerade statsbidragen får man också bort den olyckliga styrning som utvecklingen inom äldreomsorgen är ett exempel på. Att ge bidrag även till ålderdomshemmen är att ta ett steg på den väg som vi långsiktigt föreslår. Bengt Lindqvist sade att det är viktigt med full behovstäckning när det gäller barnomsorgen. Då skulle jag vilja fråga: Hur ser egentligen det socialdemokratiska ekonomiska alternativet ut för alla dem som nu står i barnomsorgskön, och hur skall det finansieras? Detta måste ju ske under nästa mandatperiod, fram till 1991. Den som räknat ut att dagistaxorna skall höjas på det sätt som Bengt Lindqvist beskriver har räknat på ett maximalt illvilligt sätt. När vi i vår arbetsgrupp analyserade hur motståndare skulle argumentera, kunde vi inte i vår vildaste fantasi tänka oss att någon skulle räkna på det sättet. För räknar man som Bengt Lindqvist beskriver, så skulle dagistaxorna ha höjts med omkring 20 000 kr. per år, när socialdemokraterna häromåret drog in drygt 6 miljarder kronor från kommunerna. Vi i centern föreslår både indragningar och satsningar på den kommunala sektorn. Vi vill satsa mer på kommunal skatteutjämning när det gäller skolor och åldringsvård än vad regeringen gör. Ser man till helheten upptäcker man också orimligheten i Bengt Lindqvists sätt att räkna. Att den enskilda familjen får mer tid för barnen betraktas på något sätt i Bengt Lindqvists resonemang som en minuspost. Det är statens, Storebrors, intresse som får prioritet. Det är egentligen sällan man möter ett sådant sätt att ställa samhällets intresse mot den enskilda familjens. Men egentligen är det bra att detta kommer fram. Vårt förslag har spontant mottagits med stor hänförelse på alla håll, och grunden till det är att man tycker att det äntligen kommer ett förslag som tar de nuvarande orättvisorna på allvar. Är Bengt Lindqvist medveten om de stora orättvisor som finns inbyggda i nuvarande system? skulle jag vilja fråga. Regeringen har ju också den otacksamma uppgiften att försvara ett förlegat system, utan att ha något att sätta i dess ställe. Samtidigt nödgas man kritisera något som passar som hand i handske mot de krav på valfrihet och rättvisa som länge har framförts av barnfamiljerna. Så regeringen har egentligen — det är en slutsats man kan dra — inget samlat förslag på det familjepolitiska området.

Fru talman! Jag fick nu höra att statsrådet inte tänker tala om de handikappades situation. Men jag ämnar i alla fall göra ett påpekande för statsrådet. Det sägs i budgetpropositionen ingenting om främjandelagen och AMS ansvar när det gäller att ta denna lag på allvar. Lagen har under de år som den existerat, med undantag för några få fall, varit av mycket passiv natur. Man försvarar oviljan att på ett mera effektivt sätt utnyttja lagen med att denna verkar genom sin existens, något som inte förefaller ha förankring i verkligheten. Här finns det möjligheter, i och med att man har en lag att stödja sig på. Ändå har det egentligen inte hänt någonting alls—i varje fall har det hänt väldigt litet. Jag tycker att det är dags att man sätter kraft bakom lagen, och jag hoppas att statsrådet Lindqvist delar min uppfattning härvidlag. När det gäller köer och statistik, så kan man ju få statistik från många olika håll. Många arbetar med statistik, även LO. Där påstår man att det fattas 90 000 platser fram till 1991, med den utbyggnadstakt vi har i dag. Jag delar den uppfattning som statsrådet Lindqvist ger uttryck för när han säger att det står 60 000 i kö enligt SCB:s uppgifter. Men LO påstår att det finns 60 000 i kö som inte är anmälda någonstans. Man kan fundera över om denna siffra också är riktig.

Fru talman! När det gäller vad Karl-Erik Persson sade om förhållandena på handikappområdet vill jag hänvisa till den redovisning rörande handikappfrågorna som Gunnar Ström kommer att ge senare under debatten. Jag beklagar att jag inte har möjlighet att ta upp saken här och nu. Skulle inte alla de besked som Karl-Erik Persson efterlyser framkomma, får vi ta upp saken i annan ordning. Jag kan förstå om Göte Jonsson och andra känner sig en smula träffade av den kritik jag riktade mot det borgerliga förslaget till vårdnadsersättning, för när kritiken är riktig blir man litet omskakad. Hur kan man säga att det här inte är bra för barnen? Jag talar inte om vårdnadsersättningen i sig. Jag talar om finansieringen av vårdnadsersättningen och om det dråpslag ni riktar mot den barnomsorg som föräldrarna uppenbarligen vill ha och som gör att de känner stor trygghet. Det är inte ensidigt fråga om daghem, utan förslaget upptar också flera andra former av barnomsorg. Det finns gott om forskningsresultat som visar att svensk barnomsorg är ett mycket fint och verkningsfullt komplement. Det är inget annat än ett komplement, men det är ett viktigt komplement till föräldrarnas fostran av barnen. Genom det komplementet mår barnen ofta bra. De efterfrågeundersökningar som görs härvidlag avser 100 000 föräldrar. Undersökningarna överträffar alla andra opinionsundersökningar som görs i vårt land. Föräldrarna utfrågas om vad de vill ha för omsorg, och med detta som grund kan man konstatera både hur kön ser ut och hur föräldrarna upplever den omsorg de har. När Ulla Tillander räknar ut orättvisorna inom barnomsorgen hänger jag inte med i svängarna. Jag tror att det finns åtskilligt att säga om den analys som leder till de slutsatser som centern gör.

Det ger alltså inte utrymme för några differentierade avgifter nedåt, för den händelse man skulle vilja stimulera till deltid i stället för heltid. = Det är det ena. Det andra är att när vi talar om avgiften på 12 000 har vi fortfarande inte diskuterat hur de ytterligare 1,8 miljarderna skall finansieras av kommunerna. Ni utgår ifrån att det inte skall ske via avgifter inom barnomsorgen. TCO-ekonomen utgick ifrån att det var barnomsorgen som skulle finansiera det här — därav skillnaden mellan 12 000 och 17 000 kr. Hur det blir kommer att bero på kommunerna själva: Jag skall också lämna besked när det gäller socialdemokratisk familjepolitik. Först och främst har vi en rullande reform som är historisk till sin karaktär: Det gäller att bygga ut barnomsorgen — den barnomsorg som samhället vill ta ansvaret för — till full behovstäckning fram till 1991. För att göra detta krävs ungefär 1 miljard om året, och det får staten och kommunerna dela på. Säg inte att vi inte gör någonting! Vi fullföljer det beslutet, och det kostar 655 miljoner i årets budget. När det gäller övriga insatser inom det familjepolitiska området har regeringen givit beskedet att vi kommer igen längre fram i vår. Vi har alltid försökt ta ansvar för de löften som vi ställer ut, och vi känner just nu en stor osäkerhet — av hänsyn till den internationella situationen, av hänsyn till avtalsrörelsen och av hänsyn till vad som händer här i riksdagen under de närmaste månaderna. Av alla dessa skäl vill vi vänta, men vi kan lova barnfamiljerna besked om vad som blir den socialdemokratiska familjepolitiken i övrigt inför valet. I det kommer också att ingå ett besked om hur vi vill bygga ut föräldraförsäkringen. Vår kongress har givit oss uppdraget att bygga ut den till 18 månader fram till början av 1990-talet, och det tänker vi givetvis sträva efter att fullfölja. Föräldraförsäkringen kommer att erbjuda inte bara möjligheter att stanna hemma på full tid i 18 månader. Jag tror säkert att representanterna för de borgerliga partierna är medvetna om att föräldraförsäkringen egentligen är utomordentligt flexibel och kan användas på alla möjliga upptänkliga sätt. Det är fullt möjligt att sträcka ut stödet ur föräldraförsäkringen över flera års tid. Den har den avgörande fördelen att den också är inkomstrelaterad. Låt mig, fru talman, till sist också fråga folkpartiet var folkpartiet egentligen står i förhållande till beslutet 1985 i december. Det var ju inte bara ett beslut om att bygga ut ett antal platser i barnomsorgen — det var också ett beslut att ta ansvaret för en förskola som skulle ge barnen stöd i form av inlärning och stimulans i en fullt utbyggd barnomsorg. Står folkpartiet fast vid det beslutet såsom det formulerades i december 1985?

Fru talman! Statsrådet pekar på föräldraförsäkringens fördelar, men han glömmer bort nackdelarna med det systemet. Det är de som tjänar bra och som kan planera sina familjeförhållanden med utgångspunkt i ekonomiska förutsättningar som tjänar på ett sådant system. De lägre inkomsttagarna, som inte har den möjligheten — de studerande och liknande — drabbas av det systemet. Statsrådet sade vidare att regeringen senare under våren kommer att presentera förslag till förbättringar av barnomsorgen. Statsministern sade i går att regeringen senare under våren kommer att presentera förslag till förbättringar för de äldre — vi skall förresten träffa deras representanter redan i morgon. Detta är en märklig politik. Bengt Lindqvist säger: Vi måste vänta tills vi ser det ekonomiska utfallet. Skall inte regeringen ha en sådan överblick över den ekonomiska och politiska situationen att stora förslag kan läggas fram i samband med budgetpropositionen? Det är inte, Bengt Lindqvist, det politiska klimatet som skall vara avgörande för när i förhållande till valet och valdebatten som ni lägger fram era propositioner! Det är inte det politiska klimatet som skall vara avgörande för innehållet i såväl äldreomsorgspropositionen som barnomsorgspropositionen. — Detta är inget misstänkliggörande, fru talman. Det är bara en stilla fråga. Jag måste återkomma till vem som vinner och vem som förlorar på det borgerliga förslaget. Vinnarna är först och främst föräldrarna, som kan välja barnomsorg. Förlorare är inte den kommunala barnomsorgen eller de som arbetar i den. Bengt Lindqvist sade att den kommunala barnomsorgen i väldigt många fall är bra — jag kan understryka det. Är det så att föräldrarna i fortsättningen hellre vill ha kommunal barnomsorg än alternativ barnomsorg eller än att ta hand om barnen själva, tar de 12 000 av de 15 000 kronorna och betalar till den kommunala barnomsorgen. Så enkelt är det. Det innebär alltså inte någon förändring eller försämring av den kommunala barnomsorgen, utan tvärtom — här gäller det för kommunalpolitikerna att vara på alerten även i fortsättningen. Men man får anpassa sig till föräldrarnas önskemål, och det är det viktiga. Förlorarna i det här sammanhanget är de socialistiska politikerna. Det är betecknande att statsrådet Lindqvist gick upp i debatten och sade — inte rent ut men indirekt — att socialdemokraterna inte har förtroende för föräldrarna utan måste bestämma åt dem vilken barnomsorg de skall ha. Att lägga fram politiska förslag som innebär ökad valfrihet för föräldrarna är ett hot mot barnen! Herr talman! Jag vill-avsluta med att fråga: Är detta socialismens innersta tanke?

Herr talman! Jag skall först kommentera några av Bengt Lindqvists frågor. Han frågade var folkpartiet står i fråga om de specialdestinerade bidragen och påstod att vi vill slopa dem. Det är inte sant. Vad vi vill slopa är specialdestineringen, dvs. den statliga detaljstyrningen. Det framgår med all önskvärd tydlighet om man studerar våra motioner. Ja, statsrådet Lindqvist, folkpartiet står fast vid att barnomsorgen skall byggas ut till full behovstäckning senast 1991, och det är nu inte bara folkpartiet som stöder regeringen på den punkten utan också de andra borgerliga partierna. Vi är alltså överens om den fulla behovstäckningen. Låt mig så återkomma till en av de frågor jag inledningsvis ställde. Barnomsorgen har i dag vissa brister. Genom att socialdemokratin säger nej till folkpartiets förslag om en inre reformation genom mera flexibilitet och även säger nej till våra förslag om en yttre reformation genom flera enskilda alternativ återstår för att avhjälpa dagens brister bara skattehöjningar. Det var också vad man kunde utläsa av Bengt Lindqvists inledningsanförande. Är det vad han har att erbjuda barnfamiljerna — mera skattehöjningar? Låt mig fråga: Vad är det för fel med att låta föräldrarna själva bestämma hur de egna barnen skall tas om hand? Vad vi i folkpartiet är angelägna om och vad jag tror att också socialdemokratin är angelägen om är att det skall finnas service, att det skall finnas möjligheter till barnomsorg av olika slag. Men vi i folkpartiet vill inte bestämma hur enskilda människor skall utnyttja servicen — det får de bestämma själva. Inom socialdemokratin är man uppenbarligen helt beredd att från högre ort bestämma hur den existerande servicen skall utnyttjas, dvs. man vill bara erbjuda sådana möjligheter som man själv gillar, helt oberoende av vad föräldrar och barn kan tänkas tycka om. Inom föräldraförsäkringen skedde det stora förbättringar under den borgerliga regeringstiden. För dagen är det mest angeläget att införa ett vårdnadsbidrag. Det beslut som fattades av den socialdemokratiska partikongressen täcker, om det någon gång blir förverkligat, barnens tillsyn upp till ett och ett halvt år. Men barn behöver faktiskt tillsyn även efter ett och ett halvt år, Bengt Lindqvist. Det förhållandet att ersättningen är inkomstgraderad och utbetalas under lång tid innebär väldigt stora ekonomiska skillnader mellan familjer av samma typ. Låt mig slutligen säga, herr talman, att den här debatten har bevisat att vad det handlar om inom familjepolitiken är vårdnadsbidrag eller inte. Någon annan möjlighet finns inte. Socialdemokraterna har inget besked att ge.

Herr talman! Det är inte att undra på att kritiken blir sökt och överdriven, men dessutom bortser Bengt Lindqvist från ett viktigt förhållande. Han upptäcker inte helheten i vårt förslag, vilket både Anne Wibble och Göte Jonsson har påpekat. Barnomsorgen kompletteras med ett vårdnadsbidrag som ger rätt till ATP-år ända till dess att barnet är sju år, och det ger en verklig valfrihet. Socialdemokraterna tycks helt sakna insikt om att det för många föräldrar betyder oerhört mycket att samhället öppnar möjlighet att ta till vara de värdefulla år, både för föräldrarna och barnen, som infaller fram till skolåldern. För alltför många är alternativet annars heldagsarbete, åtta timmar, i kombination med långa resor till och från arbetet, så att vistelsetiden för barnet på daghemmet kan bli nio, tio och elva timmar. Det är inte acceptabelt. För de föräldrarna har socialdemokraterna inget alternativ. En föräldraförsäkring till dess att barnet är ett och ett halvt år är inget rättvist alternativ. Sedan säger Bengt Lindqvist sig känna oro för det borgerliga förslaget. Jag måste säga att det är med växande oro som jag lyssnar till Bengt Lindqvist när det gäller det förslag som vi här har diskuterat och som rör synen på fördelningspolitiken i samhället. Man kan konstatera att det inte är - socialdemokraterna utan vi i centern som lägger fram ett fördelningspolitiskt program. Socialdemokraterna är tomhänta. Jag skall nämna några punkter. Sänkt matmoms och höjd moms på annat gynnar dem med låga inkomster, för de köper självfallet mat för en stor del av inkomsten. Höjt grundavdrag beslöt riksdagen om efter centerinitiativ, och vi är beredda att gå vidare på den vägen. Vi föreslår en bättre skatteutjämning, som kommer att gynna människor i kommuner med låg skattekraft. Ett bibehållet friår i sjukvården är en avgörande trygghetsfråga för de pensionärer som har låg pension, och i år hoppas vi bryta igenom det sista hindret för rättvisa åt alla s.k. undantagandepensionärer. Vårdnadsbidrag och ålderdomshem är positiva insatser både för barnomsorgen och äldreomsorgen. Det här är ett axplock bland de åtgärder som vi i centern föreslår för att motverka de växande klyftor som exempelvis LO-rapporten beskriver. Sammantaget, som delar i en helhet, skapar de en rättvisare fördelningspolitisk profil. Men vad gör regeringen åt fördelningspolitiken? Det borde vara en angelägenhet av högsta vikt. Jag kände en stigande oro när Bengt Lindqvist i sitt senaste inlägg sade att han kände stor osäkerhet inför politiken denna vår.

Herr talman! Låt mig inledningsvis säga att jag inte tycker att vi skall försöka misskreditera varandra och varandras ambitioner när det gäller att ge barnfamiljerna ett gott stöd. Vad det handlar om är att reda ut vad det ena och det andra ger för föroch nackdelar. Det är naturligtvis på det sättet att i båda våra linjer finns både-och, och till sist är det föräldrarna som skall välja. Det har talats mycket om valfrihet och att vi socialdemokrater skulle vara mot valfriheten i det här avseendet. Jag förstår inte alls den argumentationen. Här anordnas en jättelik efterfrågeundersökning bland småbarnsföräldrarna varje år. Det borde vi kanske ha på många områden, och här har vi det. Både kommunernas och statens planering rättar sig efter de önskemål som föräldrarna uttrycker. De föräldrar som vill ha barnomsorg i daghem, i familjedaghem, i deltidsgrupper, i öppna förskolor, i alternativ av olika slag, drivna av ideella föreningar och i kooperativ form, skall också få den typ av barnomsorg de efterfrågar. Jag kan inte förstå att detta skulle vara mot valfriheten. När vi sedan dessutom kan inregistrera ett överväldigande önskemål från föräldrarna att få dessa former av barnomsorg, att inte flytta utan ha kvar den omsorgsform som man har, då tycker jag att vi har kommit mycket nära en valfrihet för de här grupperna. Någon frågade: Vad vill ni göra åt problemen inom barnomsorgen? Vi vill successivt och med kraft angripa de problem som gäller personalrekrytering och svårigheter att upprätthålla en hög kvalitet i barnomsorgen. Men vi gör det ju inte genom att minska samhällets stöd på det sätt som de borgerliga partierna nu föreslår. Herr talman! Jag har mycket funderat över vad som är det egentliga motivet för den väldiga apparat som de borgerliga partierna vill sätta i gång med rundgången av pengar, fördyringen av den barnomsorg som föräldrarna vill ha, osv. I slutet av december förekom en artikel i Svenska Dagbladet av Mattias Bengtsson, som presenterade en strategi för privatisering, en oslagbar strategi som haft stor framgång i Storbritannien. Det var en skrämmande läsning. Det var en utarbetad strategi för hur man identifierar de verkliga intressena, hur man spelar ut dem mot varandra, hur man genom att gynna vissa bestämda särintressen också kan få dem med sig på de åtgärder som man sedan vill vidta. Ge människorna pengar i handen och låt dem känna fördelarna av det, och de kommer också att spela med i det spel som så småningom skall öppna för privatisering och avkommunalisering! För mig var det då ett slags aha-upplevelse. Det var detta Carl Bildt egentligen menade när han talade om den socialpolitiska revolutionen, om att det bara var början med vårdnadsbidrag och finansiering på det sätt som har presenterats. Här kunde följa samma insatser inom skola, hälsovård och hemtjänst. Bengt Westerberg har uttryckt sig på liknande sätt. Därför står två alternativ, herr talman, mot varandra på ett mycket tydligt sätt i svensk socialpolitik i dag. Skall vi fortsätta att med gemensamma åtaganden erbjuda olika grupper i behov av samhällets stöd det stöd de behöver, utgå från människornas behov och försöka lösa de behoven med gemensamma ansträngningar? Eller skall vi successivt demontera det välfärdsbygge som socialdemokratin har byggt upp, för att nu låna litet grand av terminologin från Mattias Bengtsson, och i stället avkommunalisera och steg för steg överlåta åt exempelvis småbarnsföräldrarna att själva finansiera den barnomsorg de vill ha? Detta är alternativet, och det är viktigt att debatten förs öppet och ärligt. Jag utgår ifrån att vi också längre fram i vår kommer att kunna tydliggöra vad som blir den socialdemokratiska satsningen inom det familjepolitiska området de närmaste åren. Jag kan försäkra att en utbyggnad av föräldraförsäkringen kommer att ingå i det beskedet. Denna föräldraförsäkring skall vara både för dem som har en inkomst att bygga sin ersättning på och för dem somänte har det. Den skall ge en grundläggande trygghet och möjlighet att på olika sätt utnyttja den resurs föräldraförsäkringen innebär. Det blir en intressant och intensiv familjepolitisk debatt under den vår som kommer, och jag hoppas att vi skall delta i den med stor aktivitet allesammans.

Herr talman! Jag är tacksam att jag får det här tillfället och jag skall försöka bli klar till klockan 18.00. Jag är dessutom i den situationen att jag skall tala familjepolitik utan att dra på mig några repliker, eftersom jag tyvärr har andra åtaganden efter middagspausen och inte kan återkomma. När kvinnorna visade att de ville vara med på arbetsmarknaden, och när jämställdhet i arbetsliv och föräldraskap, fritid och fackligt och politiskt arbete blev ett allmänt accepterat mål i Sverige formade vi socialdemokrater en politik som skulle bli ett stöd för både män och kvinnor i det avseendet. Vi formade en skattepolitik efter högljudda kvinnokrav som byggde på att varje vuxen skulle få vara en ekonomiskt självständig individ. Kvinnan skulle inte längre betraktas som ett ekonomiskt bihang till mannen, vilket var den faktiska effekten av sambeskattningen. Det sociala trygghetssystemet bygg de också på varje individs inkomstbortfall vid sjukdom, arbetslöshet osv. Vi mötte kraven på en bra och fullt utbyggd barnomsorg. ”Ropen nu skalla, barnhem åt alla”, — den målsättningen var en stor utmaning. Många menade att det var en omöjlig målsättning, men nu håller vi på att förverkliga den. Till yttermera visso är det faktiskt en barnomsorg som inte bara är ett stöd för föräldraskapet, utan också en förskola för barnens skull. Det är en kostnadsfri förskola i många deltidsvarianter. Vi insåg också att föräldrarna behövde möjlighet att vara hemma på heleller deltid ibland under småbarnstiden. Det är mycket detta debatten handlat om i dag. Vi införde alltså föräldraförsäkringen. När den kom 1976 var den unik i så måtto att den omfattar både män och kvinnor. Tyvärr ärden ganska unik i vår omvärld fortfarande. Den ger en ersättning för inkomstbortfallet, för att också de som är helt beroende av en inkomst skall kunna utnyttja den. Vi behöll det allmänna och generella barnbidraget, kompletterad med flerbarnstillägget, som den borgerliga regeringen införde, och bostadsbidraget. Tillsammans ger detta familjer med många barn, dvs. de som har svårast att klara kombinationen barn och förvärvsarbete, ett rejält stöd. Detta har visat sig vara ett stabilt byggnadsverk. På de hörnstenarna har vi byggt vidare och skall vi bygga vidare. Vi har gett besked om det. Vi har under denna tid fördubblat barnbidraget. Vi har lagt fram beslutet förskola för alla. Nu bygger vi vidare på föräldraförsäkringen, och målet är 18 månader. Men vi vill veta att pengarna finns. Jag skall inte diskutera finansieringen av de olika förslagen i familjepolitiken, det är redan gjort. Jag vill bara säga att jag till de borgerliga partiernas förslag har i huvudsak samma invändningar som familjeministern. Vi tror att det kommer att få förödande konsekvenser för barnomsorgens utbyggnad. En bra barnomsorg är enligt min mening till också för barnens skull. Lika viktigt som att garantera tillgång på platser är också att garantera kvaliteten i barnomsorgen. Jag tycker det är viktigt att samhället kan stå för det. Den andra invändningen är dens.k. marginaleffekten för kvinnor som går från hemarbete, om det så bara är till ett deltidsarbete. Den tredje invändningen, som tyvärr nästan helt kommit bort i debatten, handlar om männens chans att utnyttja möjligheten att vara hemma. Herr talman, jag har mycket schematiskt pekat på de invändningar som jag tycker är allvarligast i detta förslag. Jag har med detta inlägg bara velat peka på vilka principer som håller ihop en socialdemokratisk familjepolitik, som ett stöd och inte ett hinder just för jämställdheten. Dessa saker kan naturligtvis komma i konflikt med varandra. Man kan ha andra mål för familjepolitiken. Det är alldeles uppenbart att det också finns andra sådana mål. Det framstår ganska klart efter dagens debatt. Jag förstår mycket väl att både centern och moderaterna är nöjda med de förslag de lagt fram. Jag respekterar det. Det faller in i de syften de vill uppnå med en familjepolitisk reform. Om era förslag nu är så suveräna som ni tycker och har sagt från talarstolen, och om ni tycker att socialdemokratin är så tomhänt, så behöver ni kanske inte oroa er så mycket. Vi har en annan lösning. Vi får lägga fram våra förslag för väljarna, som får avgöra vilket som är det bästa förslaget, vilket som också uppfyller de syften barnfamiljerna, männen, kvinnorna och väljarna vill se med en familjepolitik. Vi torde få rika tillfällen att återkomma till detta både här i kammaren och på andra ställen i valrörelsen.

Herr talman! Inom astrofysiken talar man om svarta hål i rymden. Det antas vara en mäktig och tät massa, dock omöjlig att egentligen uppfatta med tillgängliga instrument. Men vad övrigt är kan uppfattas, t.ex. stjärnor. Just ett tiotal stjärnregioner — på vårt planeringsspråk oftare kallade K-regioner — håller på att med stor kraft utvecklas i Sverige i dag. Det är tillväxtregionerna. Dit räknas även de av vissa så förkättrade storstäderna. Men också övriga regioner bebos ju av människor med skaparkraft, arbetsglädje och bra yttre omständigheter, såsom vacker natur eller kanske attraktiva råvaror. Utvecklingen går entydigt i den riktningen att det som inte blivit tillväxtregioner snart kommer att bli bra likt svarta hål — en mäktig massa och kraft med människor som vill mycket, men ändå inte utgör mer än möjligen en prick på kartan. Vad är det då som gör skillnaden mellan stjärnorna och de svarta hålen? Hos många människor finns i dag en sund skepsis mot en övertro på att med diverse politiskt beslutade dirigeringsoch styrinstrument påverka den långsiktiga regionala utvecklingen. Enligt forskarna tillhör framtiden regioner med välutbildad arbetskraft, med mycket goda kommunikationer av hög kvalitet, med högre utbildning, med en affärsinriktad tjänstesektor, med kultur, med nätverk och med möjlighet till högteknologiska etableringar. Kort och gott: infrastruktur. En snöboll som väl kommit i rullning växer alltså vidare. Egentligen är det märkligt att forskarna måste visa det för oss, och många vill knappt tro det då heller. Enligt min mening handlar det egentligen om sunda förnuftet. Om man studerar nuvarande tillväxtregioner finner man, att det är just de tillväxtfaktorer jag nämnde som är och har varit de avgörande för expansionen. Och studerar man regioner som hamnat på efterkälken, skall man finna att just en eller flera av dessa faktorer fattas, och viktigast av allt: fattades i ett kritiskt skede i utvecklingen i regionen. Men räcker då inte nuvarande starka tillväxtregioner till för att med sina spridningseffekter på lång sikt få hjulen att snurra också allt längre ut från det ibland överhettade navet? Vi får då ha i minnet vårt lands stora geografiska utsträckning och glesa befolkning. Tillväxt ger spridningseffekter, men med vår befolkningsgeografi tar det lång tid, och många konjunkturcykler tar lång tid. Med ytterligare några hjul och nav förstärks dock möjligheten till snabbare spridningseffekter av tillväxt. Den fråga vi alltså borde ställa oss är: Kan vi skapa en tillväxtregion i verklig mening i ytterligare ett antal län? Ja, det borde vara möjligt. Men det handlar då om långsiktig strategisk satsning på infrastruktur. Det är någonting annat än plottrig utspridning överallt. Det är något annat än enskilda statsråds presentpaket — öppnade med pompa och ståt, men innehållande mycket av socialdemokratisk politisk retorik. En grundläggande förutsättning för att man med satsning på högkvalitativ och högteknologisk infrastruktur skall kunna skapa möjlighet till tillväxt är självfallet att det sker inom marknadsekonomins ram. Herr talman! För att illustrera människors önskemål om framtiden vill jag ta ett exempel. Vänersborg och Trollhättans kommuner i Älvsborgs län samt Uddevalla och Lysekils kommuner i Bohus län utgör tillsammans Fyrstad. Götaälvdalen söderut och Dalsland norrut är områden helt avhängiga av spridningseffekterna från eventuell tillväxt i just Fyrstad. Många människor i Fyrstad frågar sig: Kommer vi ur ett riksperspektiv att bli en tarm till Göteborgsregionen — ett Fyrstad, där vi visserligen skulle trivas men där vi för vår utbildning och därmed för vår försörjning och utveckling blir beroende av tillväxt på annat håll? Skall vi bli ett område som får del av framtidssatsningar enbart i högkonjunkturer när alla andra redan fått sitt och som kan bli så farligt beroende av några enstaka näringsgrenar att skillnaden mellan framgång och kris är en tidsfråga? Eller kan vi skapa en ur riksperspektiv intressant region med tillväxt som gynnar hela landet? I dag står det och väger. En del tyder på att hjul och nav finns. Men det skall snurra också. Nyligen offentliggjorda siffror visar att arbetspendlingen för Fyrstad är mycket omfattande. En regional arbetsmarknad håller på att etableras på allvar, en arbetsmarknad som med den tunga tillverkningsindustrin som motor också skapar expansion och utveckling inom många andra sektorer såsom förvaltning, sjukvård med ett nytt länssjukhus, för vars tillkomst en folkpartiröst var tungan på vågen, undervisning och en växande privat tjänstesektor. Att det är den tunga tillverkningsindustrin som är motor ger stor kraft men innebär också stora risker. Många anade nog en allvarlig knäck för hela regionen när Uddevallavarvet lades ner. Det blev tvärtom — nu ökar framtidstron. En avgörande faktor för detta är motorvägsbygget till Uddevalla — ett faktum som vi inte skall dölja. En bilfabrik etableras så, och många andra företag följer efter, företag vars gemensamma nämnare är krav på goda, verkligt goda, och snabba förbindelser. Befintliga industrier expanderar snabbt, transporterna ökar kraftigt och åter har vi ett inflyttningsöverskott. Fördelarna sprider sig inom hela regionen. Spridningseffekterna också kring närliggande tidigare avfolkningsbygder gör sig gällande. Men hur skall det bli möjligt att också i framtiden fortsätta att etablera arbetsplatser och få en stark regional ekonomisk tillväxt, även om ett eller två decennier, utan att vara ensidigt beroende? Varven hade sin tid. Även om vi varken kan eller vill se så långt framåt måste vi säga oss att en dag kanske också biltillverkningen i Sverige hade sin tid. Hur skall det bli möjligt att fortsätta på en bra start och etablera en stjärnregion, där en bransch eller enskild industris nödvändiga och ständigt pågående förvandling inte innebär att människor skall behöva stå med mössan i hand och hoppas på statsdirigerade paket, om det finns budgetpengar? Kraftfulla, långsiktiga infrastrukturella satsningar är alltså vad det handlar om. I Fyrstad investerar televerket varje år lika mycket i elektronisk kommunikation som vägverket får på tio år. Det ger extra tyngd åt folkpartiets krav på att nya finansiella och kreativa lösningar måste få prövas på vägsidan. Det handlar också om prioritering av framtidsinvesteringar. Och då pekar mycket på högskoleutbildning och flyg, två helt avgörande faktorer för expansion i framtiden. Ungdom' som under sitt livs mest dynamiska period med högutbildning och familjebildning flyttar till en tillväxtregion lockas inte tillbaka till hembygden ens av lediga jobb i en lågkonjunktur. Alternativet till en expansiv region är inte den kära hembygden utan en annan tillväxtregion — även utomlands. I den framtid vi redan lever i handlar kommunikation inte bara om elektronik. Däremot kräver människor och högförädlade produkter till skillnad från bulktransporter högkvalitativa och mycket snabba transporter. I det perspektivet är det inte utvecklingsnihilisternas tro på godsfinkor som går med 40 km/tim och som leds in på mötesspår som kommer att ge tillväxt, utan flyg, snabbtåg och smidig biltrafik. För att locka till etablering och tillväxt behöver redan i dag för morgondagen anpassad infrastruktur skapas. För att ge möjlighet för företag att omvandla, produktutveckla och förändra efter marknadens krav behövs marknadsekonomi. Det är bara kombinationen infrastruktur och marknadsekonomi som ger dynamisk utveckling dess fulla kraft. Bakom en dynamisk utveckling står människan och bakom människan behövs de materiella förutsättningarna — detta är sant — men också i hög grad alla de inte alltid synbara lockelser som marknadsekonomin ger. Därför säger vi från Fyrstadsregionen följande: Förutsättningen för expansion och utveckling är en kraftfull och långsiktig syn på infrastrukturen. Åretruntoch dygnetrunt-service på Trollhätte Kanal och Göta Älv måste bibehållas. Vänerlänken för järnvägstrafiken både till Norge och vidare mot Svealandsbanan måste prioriteras. Riksväg 45 måste ingå i landets stamvägnät. En ny kapacitetsstark flygplats för Fyrstad behövs. Tillåt nya och alternativa finansieringsformer. Högskoleutbildning är en viktig faktor för expansion. Sekundärvägnätet i Älvsborgs län måste få samma satsning som övriga landets sekundärvägnät.

Herr talman! Äldre människors rätt till ett värdigt liv i goda bostäder med möjlighet till social service är en av våra största socialpolitiska frågor. Tack vare förbättrade levnadsvillkor i vårt land kommer gruppen mycket gamla att öka dramatiskt fram till sekelskiftet. Och det kommer att ställa helt nya krav på vård, omsorg och bostadsförsörjning, om de äldre skall vara garanterade den valfrihet, trygghet och rätt till' ett eget liv som vi i dag betraktar som självklara för resten av befolkningen. Vi måste se till att det finns såväl ekonomiska som personella resurser till vård och omsorg. Tillgången till utbildad personal är en helt avgörande fråga för äldreomsorgen och kräver särskilda insatser, eftersom vi vet att antalet ungdomar som går ut på arbetsmarknaden kommer att vara betydligt mindre på 1990-talet än det var i början på 1980-talet. Herr talman! Mot den här bakgrunden avvisar vi socialdemokrater de borgerligas attacker mot den gemensamma sektorn. Kraftigt minskade resurser för landsting och kommuner och en avkommunalisering av den sociala verksamheten vore ett allvarligt hot mot de äldres-trygghet. Personalproblem, svåra arbetsförhållanden för personalen, ensamhet och isolering för de gamla har präglat den bild som massmedia givit oss under en längre tid. Det är bra att massmedia riktar uppmärksamheten på förhållandena. Men samtidigt har det många gånger lett till en snedvriden debatt om hemtjänsten och dess personal. Vi får inte glömma att 330 000 åldersoch förtidspensionärer i dag kan bo hemma tack vare hemtjänsten och att tiotusentals anställda gör ett utomordentligt gott och uppskattat arbete. De har rätt till ett ökat stöd i sitt viktiga arbete. Herr talman! I Aftonbladet den 30 januari 1988 läser jag följande: Inga Jonsson, vårdbiträde i Norrköping, klagar över ensidigheten hos massmedia. Hemtjänsten framställs alltid negativt, tycker hon. ”Vi får aldrig några ungdomar till vårdyrkena på det sättet. Ta fram det positiva också, att arbeta med gamla människor är oerhört givande.” Hon fortsätter: ”De flesta hemtjänstbiträden gör så gott de kan. De får skulden när allt gått snett, men det är naturligtvis politikerna som har det yttersta ansvaret. Låt politiker = och chefer — jobba några månader inom hemtjänsten så de riktigt vet vad de beslutar 'om.” Men Inga Jonssons uttalande gav inga stora rubriker i kvällspressen. 2 Alla undersökningar visar att den stora majoriteten pensionärer önskar bo kvar hemma så länge de orkar. Det är då vår uppgift som politiker att arbeta för att deras önskemål kan uppfyllas.' Här finns i dag olika problem som måste lösas. Främst i storstäderna råder brist på utbildad arbetskraft i hemtjänsten. Det leder till att många pensionärer alltför ofta får nya vårdbiträden, vilket skapar oro och osäkerhet. Ett annat problem när det gäller äldre människors möjlighet att bo hemma är brister i tillgängligheten. Tillgången till hiss är ofta helt avgörande för om kvarboende är möjligt, när krämporna kommer. Att spara genom att inte installera hissar vid omoch nybyggnation är på sikt mycket dyrbart från både mänskliga och ekonomiska utgångspunkter. Därför måste den frågan och andra frågor som har med tillgängligheten att göra ägnas ökad uppmärksamhet. För äldre som inte kan eller vill bo kvar hemma måste det finnas olika alternativ, som ger såväl god bostadsstandard som god vård och omsorg. För denna grupp fanns tidigare få alternativ — valfriheten var starkt begränsad, om man inte hade gott om pengar. De alternativ som stod till förfogande var ålderdomshemmet, sjukhemmet eller långvården. Genom utbyggnaden av servicelägenheter med möjligheter till social service har de äldres valfrihet ökat. Denna form av boende och service har gett många äldre möjligheter att själva bestämma över sina liv, sitt boende och sina tider, samtidigt som det finns tillgång till nödvändig social service. Efterfrågan på servicelägenheter är stor, och olika undersökningar visar att många äldre vill bo i servicehus, när man inte helt kan klara sig själv. Även på detta område finns dock problem. Det gäller även här bristen på utbildad personal. I vissa fall är andelen mycket vårdkrävande äldre i servicehusen större än man från början avsett, vilket kräver en högre vårdoch omsorgsnivå än som i dag är fallet. Naturligtvis är det oerhört viktigt att man försöker lösa personalproblemen. Det gäller både rekrytering av personal samt utbildning och vidareutbildning. Andra angelägna frågor är arbetsmiljöfrågorna. Jag vill påstå att denna grupp anställda många gånger har en arbetsmiljö, som inte skulle accepteras av någon annan grupp. Men här kommer också något annat in i bilden: hänsynen till den äldre i dennes miljö. Det gäller också arbetstiderna, bättre organiserat helgarbete osv. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att se över dessa frågor. Man har tillsatt en arbetsgrupp med representanter för de fackliga organisationerna. Senast den 1 april i år skall gruppen framlägga en rapport på detta område. Herr talman! Det finns anledning att framhålla att det ute i kommunerna i dag pågår ett positivt utvecklingsarbete för att förbättra äldreomsorgen. I flera kommuner finns servicehus som bygger på tanken att service, omsorg och vård skall anpassas till de äldres skiftande behov. Det är inte den äldre som skall behöva flytta mellan olika institutioner när vårdoch omsorgsbehovet ändras. I sådana servicehus finns rejäla ytor, handikappanpassade toaletter och kokmöjligheter i lägenheterna. De äldre har kontrakt på sina lägenheter. En god bostadsstandard på institutionerna ger inte bara möjlighet till en ökad vårdinsats. Den ökar den enskildes valfrihet och möjlighet till ett eget liv. Anhöriga och vänner kan bo kvar några dagar, och man kan själv laga litet mat om man vill. Herr talman! Debatten om ålderdomshemmen har sin grund i människors oro för att de nya boendeformer som erbjuds inte skall ge tillräcklig vård och omsorg. Denna oro måste naturligtvis tas på allvar. Därför måste de förändringar som görs ske med stor varsamhet och hänsyn till de äldre som i dag bor på institutionerna. Detta har också socialutskottet starkt understrukit vid åtskilliga tillfällen. Ett enigt utskott, och också riksdagen, har slagit fast att ålderdomshemmen skall finnas kvar som en omsorgsform för äldre. Herr talman! Jag tycker att det finns anledning att än en gång framhålla vad socialutskottet egentligen har sagt: ”Enligt utskottets mening bör det således även i fortsättningen finnas en boendeform som ligger mellan å ena sidan eget boende/servicehusboende och å andra sidan vård inom långtidssjukvården. Detta boende kräver dock en god boendestandard som tillgodoser de äldres anpråk på frihet och integritet. Var och en bör sålunda ha ett eget rum med större utrymme än vad som förekommer i många ålderdomshem och med möjlighet att själv bestämma om möblering o. d. Toalett och dusch måste finnas till varje rum. Kokmöjligheter bör också finnas. Boendet bör grundas på personligt hyreskontrakt. Till boendet skall knytas tillsyn och möjlighet till hjälp dygnet runt.” Riksdagen har beslutat att när moderniseringen av ålderdomshemmen uppfyller dessa krav, utgår statsbidrag dels till ombyggnaden av åldersdomshemmen, dels till driften av dessa moderna ålderdomshem. Här tycks ändå råda enighet. Det gav också gårdagens partiledardebatt klarhet i. Görel Thurdin påstod tidigare här i dag att det inom socialdemokratin hade skett en omvändelse under galgen. Ja, Görel Thurdin får tycka vad hon vill, men vi har sagt flera gånger — det sades 1985 och 1987 av socialutskottet — att den här omsorgsformen måste finnas kvar. Jag tycker att det inte borde råda någon tveksamhet om ålderdomshemmens vara eller inte vara. Men låt mig än en gång slå fast: Vi skall bevara bra'ålderdomshem. Vi skall rusta upp de ålderdomshem som har en bristfällig standard. Vi skall utveckla ålderdomshemmen till en modern boendeform för 1990-talets äldre. För socialdemokratin är det viktigt att skapa valfrihet mellan olika boendeoch vårdformer för de äldre. Var och en skall själv ha ett stort inflytande över hur hon eller han bor och lever på gamla dagar. För många människor erbjuder ålderdomshemmen god bostadsoch vårdstandard, men också närhet och kontakt med andra. Det är viktigt att kommunerna slår vakt om ålderdomshemmen när de bygger ut och förbättrar äldreomsorgen. När det gäller statsbidragskonstruktionen har de borgerliga partierna en annan uppfattning än vi. Det innebär i stort att statsbidragen skall vara neutrala till omsorgsformen. I praktiken innebär detta att statsbidrag även skall utgå till ålderdomshem som kanske bara har ett rum på 10, 12 eller 14 m?, saknar egen toalett, dusch och kokmöjligheter. Det var den sortens ålderdomshem som majoriteten i riksdagen sade nej till; men beställde då en utvärdering av den hittillsvarande utvecklingen av de äldres boende. Socialstyrelsen och bostadsstyrelsen fick ett gemensamt uppdrag att göra en sådan undersökning. Den skulle omfatta utvecklingen under 1980-talet, kommunernas och landstingens planer för 1988 och 1989, socialstyrelsens bedömning av behovet fram till år 2000 och vidare socialstyrelsens egna förslag och slutsatser med anledning av utvecklingen. Den kommer att redovisas för regeringen i morgon. Herr talman! Det är vårt ansvar som politiker att lyssna till människors oro och utföra det nödvändiga förändringsarbetet på ett sätt som leder till förbättringar för den enskilde — inte till försämringar. Det är också vår uppgift att i dag skapa en sådan standard som förbättrar de enskildas möjligheter till ett bra boende och att satsa resurser på detta i fortsättningen.

Herr talman! Aina Westin sade att man måste se till att det finns både ekonomiska och personella resurser till äldreomsorgen, och så underströk hon angelägenheten av att få unga människor att söka till vårdyrkena. Vi har tidigare här i dag haft en familjepolitisk debatt. Socialdemokraternas oförmåga att erkänna arbetet med barnen i hemmet som en fullödig och viktig form av arbete, som är lika viktig som något annat arbete i samhället och som därför bör avlönas och ge ATP-poäng, får i längden en konsekvens som man kanske inte har räknat med. Vårdyrkena är inte tillräckligt attraktiva för unga människor, i synnerhet inte hemtjänstens vårdande av äldre i hemmet. Jag tror att det finns ett samband mellan oviljan att uppskatta arbetet med barnen i hemmet och en bristande uppskattning av vårdarbetet i hemmet inom äldreomsorgen. Här kan man verkligen säga att man har sått vind och skördat storm. Här står vi inför en vårdkris av stora mått. En av orsakerna är säkert en falsk jämställdhetsideologi. Vad som saknas är uppskattning av det vårdarbete som sker, vare sig det är med små barn eller gamla människor, vare sig det är egna barn eller andras barn. Det behövs en annan syn på barnomsorg och äldreomsorg för att de människor som ställer upp skall känna sin uppgift som meningsfull i vårt samhälle. Aina Westin säger vidare att ålderdomshemmen skall finnas kvar. Men faktum är att som det nu är försvåras, för att inte säga omöjliggörs, ombyggnad och förbättring av ålderdomshemmen. Utan statsbidrag till personalkostnader omintetgörs varje satsning på ombyggnad, förbättring, tillbyggnad och nybyggnad av ålderdomshem. Nedläggning av ålderdomshemmen runt om i landet bekräftar detta. Det hjälper inte att Aina Westin och andra socialdemokrater i ord försäkrar att de är för ålderdomshemmen som en form av äldreomsorg. Det var socialutskottets majoritet bestående av socialdemokrater och vpk-are som uttryckte saken på det sätt som Aina Westin här återgav. Man säger alltså ett och underlåter att göra något. Man ordar utan att handla. Tydligen vill man svepa sitt agerande i riksdagen i ålderdomshemsfrågan i dimridåer. Sedan talar verkligheten klarspråk. Ålderdomshemmen läggs ned därför att de behandlas styvmoderligt, och det är socialdemokraternas fel.

Herr talman! Jag vill bara ställa två tre frågor till Aina Westin. Jag är litet förvirrad, eftersom socialdemokraterna ena gången säger si och andra gånger säger så. Jag vill fråga: Det Aina Westin har sagt i dag, innebär det att Aina Westin tar avstånd från alla de uttalanden från statsråd och från enskilda socialdemokratiska riksdagsmän, kommunalråd och förtroendevalda ute i landet om att institutionerna, inbegripet ålderdomshemmen, skall avskaffas? Tar Aina Westin i dag avstånd från uttalandena med sådant innehåll? Nästa fråga: Tycker Aina Westin att det är bra att ålderdomshemmen i dag läggs ner i en takt som aldrig förr? Är det en bra utveckling? Nästa fråga: Om Aina Westin vill slå vakt om ålderdomshemmen, kommer då Aina Westin att se till att vi under vårriksdagen får ett beslut som innebär att också personal som arbetar på ålderdomshemmen får bli en bas för statsbidrag till kommunal hemtjänst?
Herr talman! Ulla Tillander påstår att vi socialdemokrater inte värderar vården av barn och äldre och att detta skulle vara anledningen till den utveckling som vi har i dag. Jag har helt nyligen i mitt anförande tagit upp just personalfrågorna och sagt att vi måste se till att lösa dem. Vi måste också värdera vårdyrkena på ett annat sätt än tidigare. Detta är emellertid inte en enda fråga, utan det är mycket som går in i detta med personalfrågorna. I fråga om statsbidrag till ålderdomshemmen: Faktum är att om vi tidigare skulle ha gått på er linje, då skulle man också, som jag sade inledningsvis, ge statsbidrag till dåliga ålderdomshem. Men om man bygger om dem så utgår det statsbidrag både för ombyggnaden och för driften. Om någon har dubbla budskap så är det centern och moderaterna. Det fordras faktiskt ekonomiska resurser, och det går inte att göra som ni vill göra — föreslå nedskärningar till kommunerna på flera miljarder. Det leder i sin förlängning till en nedrustning av välfärden, och då handlar det inte längre om valfrihet för alla utan om valfrihet för de ekonomiskt starka. Till Göte Jonsson: Jag tycker att jag tydligt har klarlagt att vi vill ha kvar ålderdomshemmen. Det har vi sagt i utskottet, och det har betonats här från flera håll i debatten i går och i dag. Det kan knappast råda någon som helst oklarhet om detta längre. Vi vill satsa också på den här mellanformen, av typ ålderdomshem, där man har dels ett bra boende, dels tillgång till en omsorg under dygnets alla timmar.

Herr talman! Det är felaktiga uppgifter som Aina Westin kommer med när det gäller nedskärningar för kommunerna i vårt budgetalternativ. Jag vill bara uppmana Aina Westin att studera vårt budgetalternativ närmare. Då kommer hon att upptäcka att det är vi i centern som står för en rättvis fördelningspolitik — inte socialdemokraterna. Socialdemokraterna står tomhänta på område efter område. Aina Westin sade att det är viktigt att lyssna till människors oro. Men det måste vara bättre att se till att människor inte i onödan behöver känna oro. Hit hör frågan om ålderdomshemmen. Aina Westin sade att det inte behöver råda någon tveksamhet om ålderdomshemmens vara eller icke vara. Men om man inte får statsbidrag till dem, då läggs de ner. Det visar också verkligheten. Men om det nu är så att regeringen har tagit intryck av den massiva opinionen och avser att komma med förslag om statsbidrag, kanske i den aviserade propositionen, då vore det bra om man båd? här i riksdagen och ute i kommunerna snart kunde få besked om det. Det räcker inte längre med ord. Det måste också handlas.
Herr talman! Låt mig bara i all stillsamhet konstatera att den socialdemokratiska regeringen har varit en baddare på social nedrustning. Man har nämligen dragit in 21 miljarder kronor från kommunerna sedan man kom i regeringsställning. Om vi från borgerligt håll drar in några miljarder på statsbidrag till kommunerna, då är det social nedrustning. Men om socialdemokraterna gör det i mellanvalsår och sedan parerar under valår, då är det i högsta grad socialt ansvar! Det vore rätt bra, Aina Westin, om vi kunde få ett slut på den formen av argumentering, så att det i stället blev argumentering i sak.

Herr talman! Beträffande statsbidragen: Jag tror att både Ulla Tillander och Göte Jonsson mycket väl vet att äldreomsorgsberedningen i sitt betänkande lade förslag om ersättningen inom äldreomsorgen. Det förslaget har varit ute på remiss och är föremål för bearbetning i departementet. Det kommer en proposition under våren. Jag har under min tid i riksdagen lärt mig att man i alla fall avvaktar en proposition som regeringen har för avsikt att lägga, nu i äldreomsorgsfrågan. Sedan får vi se vad den innehåller. Jag vill påstå att det förslag som ni har innebär att man på något sätt kommer att bevara otidsenliga ålderdomshem. Det är klart att Göte Jonsson kan fråga: Är det politikerna eller den äldre personen själv som skall bestämma? Givetvis är det den äldre personen som skall bestämma. Det har också jag sagt här tidigare. Man måste också visa stor varsamhet när det gäller att flytta ut äldre människor från institutionerna, Herr talman! Den person som jag talade om i mitt inledningsanförande, Inga Jonsson från Norrköping, sade bl.a.: Det vore bra för politiker att gå ut i arbetet i hemtjänsten och se hur det fungerar. Jag kan rekommendera detta. Jag har själv arbetat ett antal dagar inom hemtjänsten, och jag har också dagar inbokade i framtiden. Detta har gett mig den uppfattningen att det naturligtvis finns fel och brister, som vi självfallet skall avhjälpa, men att det i många stycken är ett mycket bra och positivt arbete som utförs från personalens sida. Personalen är också omtyckt av de äldre.

Herr talman! När regeringen under våren 1987 redovisade den uppföljning av det handlingsprogram i handikappfrågor som riksdagen beställt konstaterades att flera viktiga framsteg hade kunnat uppnås under programperioden. Trots att samhällsekonomin har varit hårt ansträngd alltsedan programmet utarbetades 1982, hade positionerna inom handikappolitiken kunnat flyttas fram successivt. Regeringens uppföljning visade dock samtidigt att det fortfarande — trots de insatser som gjorts — finns orättvisor som måste undanröjas. Alltjämt är handikappade eftersatta när det gäller t.ex. arbete, utbildning, tillgång till information och möjligheter att delta i olika fritidsoch rekreationsaktiviteter. Regeringens sammanfattande bedömning var mot den här bakgrunden att handikappfrågorna även framdeles måste ges en hög prioritet. Även fortsättningsvis fordras att politiken inriktas på en rättvis fördelning av samhällsresurserna, med målmedvetna förstärkningar inom handikappområdet. De förslag till handikappolitiska förstärkningar som regeringen avlämnar i årets budgetproposition ligger väl i linje med de tidigare uttalandena om rättvis fördelningspolitik och målmedvetna handikappolitiska satsningar. Herr talman! Låt mig ge några exempel på de förstärkningar som föreslås: - Bilstödet är av mycket stor handikappolitisk betydelse. Inom kort avser regeringen att avlämna ett förslag till riksdagen om ett avsevärt förbättrat bilstöd. Syftet med reformen är dels att ge fler handikappade möjligheter till bilstöd genom en utvidgning av personkretsen, dels att få till stånd påtagliga förstärkningar av själva bidragsvillkoren. Kostnaderna för det nya bilstödet beräknas bli ca 255 milj.kr., vilket innebär en mer än trefaldig utökning av medelstilldelningen till området. = Andra viktiga handikappolitiska frågor som regeringen tar sig an — jag vill säga att det handlar öm symbolfrågor — är dagstidningar för synskadade och vuxenutbildningen för psykiskt utvecklingsstörda. På dessa båda områden kommer regeringen att inom kort lämna förslag som innebär en utveckling och permanentning av verksamheterna. Avsikten med dagstidningsreformen är att synskadades tillgång till dagstidningar under en femårsperiod skall ökas från 15 till 50 tidningar. = Av stor betydelse är också de förslag till förbättrat samhälleligt stöd till familjer med handikappade barn som föreslås. Förbättringarna gäller två angelägna områden. Dels skall rätten till tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn utökas från nuvarande 60 till 90 dagar, dels föreslås att ett s.k. omställningsbidrag, eller förlängt vårdbidrag, skall införas. Bakgrunden till omställningsbidraget — som jag vet är högt prioriterat av bl.a. handikapprörelsen — är att föräldrar till handikappade barn för vilka vårdbidrag utgår ofta drabbas av ekonomiska omställningsproblem i de fall deras barn avlider. För att ge dessa familjer en rimlig chans till omställning föreslår regeringen nu att vårdbidraget även skall kunna lämnas en viss tid efter barnets död. Min bedömning är att dessa båda åtgärder kommer att leda till ett väsentligt och högst motiverat förbättrat stöd till en grupp som i dag ofta har det svårt. —- Jag konstaterade inledningsvis att handikappade är eftersatta bl.a. när det gäller rätten till arbete. Successivt har det arbetsmarknadspolitiska stödet till handikappade utvecklats, men alltjämt är arbetslösheten bland handikappade större än genomsnittligt. Det är viktigt att kampen för arbete kan fortsätta och att stödåtgärderna kan utvecklas ytterligare. I årets budget föreslås viktiga förstärkningar. Arbetsmarknadsinstitutet — som svarar för den yrkesinriktade rehabiliteringen — får pengar till 100 tjänster, och tilldelningen av medel till datorbaserade hjälpmedel i arbetslivet ökas. Samhallgruppen, som har en viktig uppgift i att ordna med arbete åt svårt handikappade, ges resurser så att ytterligare omkring 350 arbetshandikappade kan få arbete. —- När riksdagen diskuterade uppföljningen av handlingsprogrammet i handikappfrågor nu i höstas, betonades den mycket viktiga roll som handikapprörelsen har. Det är mot den bakgrunden glädjande att regeringen även för det kommande budgetåret lämnar förslag om en kraftig utökning av det statliga stödet. Vi är och kommer även fortsättningsvis att vara beroende av en stark handikapprörelse om målet full delaktighet och jämlikhet skall kunna bli verklighet. Den kortfattade redovisning som jag nu har gjort av förslag till förbättringar inom handikappområdet som regeringen lämnar i årets budget är ingalunda fullständig. Utöver vad jag tidigare sagt noterar jag att skolan får särskilda resurstillskott för att utveckla den datorstödda undervisningen. Pengar tillförs också bl.a. rikstolktjänsten, som är av stor betydelse för att dövoch hörselorganisationerna skall kunna utföra sitt arbete, och Föreningen Rekryteringsgruppen, som nu för första gången får ett särskilt statsbidrag till den rehabiliteringsverksamhet som man bedriver för s.k. nyhandikappade. Låt mig i det här sammanhanget också påminna om att regeringen alldeles nyligen i den trafikpolitiska propositionen har föreslagit att ett särskilt statsbidrag skall inrättas för att påskynda anpassningen av kollektiva färdmedel och trafikterminaler. Herr talman! Under senare år har riksdagen kunnat konstatera att det finns oroväckande stora skillnader mellan olika kommuner och mellan olika landsting när det gäller bl.a. kvaliteten och principerna för avgiftsuttag i fråga om grundläggande handikappinsatser. Jag tänker bl.a. på den sociala hemtjänsten, färdtjänsten och hjälpmedelsverksamheten. Flera undersökningar har visat att de nuvarande omfattande skillnaderna inte är tillfredsställande. Mot den här bakgrunden är det glädjande att regeringen i budgetpropositionen anmäler att man kommer att påbörja ett särskilt utredningsarbete på handikappområdet. Tyngdpunkten i utredningsarbetet blir de insatser som görs för handikappade inom socialtjänsten och inom habiliteringen/ rehabiliteringen. Syftet är att överväga hur bl.a. handikappade barn och ungdomar, svårt handikappade människor samt små och mindre kända handikappgrupper skall kunna tillförsäkras ett fungerande samhällsstöd. För egen del känns handikapputredningen utomordentligt angelägen, och jag vet att även handikapprörelsen instämmer i detta. Herr talman! En sammanfattande bedömning av årets budgetproposition måste bli att handikappfrågorna har getts hög prioritet och att regeringen har gjort allvar av tidigare utfästelser. Förslagen präglas av just en sådan rättvis fördelning av samhällsresurserna som är nödvändig för att ge handikappade en bättre livssituation. Ett fullföljande av förslagen innebär att vi kan ta betydande steg mot målet full delaktighet och jämlikhet.

Herr talman! Miljön har på senare år alltmer kommit att hamna i centrum av den politiska debatten i vårt land. Giftspridningen i jordbruket, bilismens avgasproblem, svavelmolnen, skogsdöd och havsdöd är bara några av de fenomen som fått människornas miljömedvetande att vakna i allt större utsträckning. Detta miljöengagemang är ytterst vällovligt men också nödvändigt för att vi skall få en god livsmiljö. Men det är en viktig sektor på miljöområdet som nästan helt har hamnat i skuggan av debatten, och det är arbetsmiljön. Arbetsmiljön har inte den genomslagskraft i den politiska och massmediala debatten som tidigare, och det måste beklagas. Fackföreningsrörelsen står tämligen ensam i kampen mot missförhållandena i arbetslivet och i uppgiften att skapa opinion för en säkrare och bättre arbetsmiljö. Arbetsmiljön är minst lika allvarlig och farlig för människornas hälsa och välbefinnande som luftföroreningar och annat. Det ena problemet får inte förtränga det andra. Tusentals människor, främst inom industrin, drabbas varje år av allvarliga skador, i en del fall livshotande. Samma målmedvetenhet som vi angriper utemiljön med måste vi också visa på arbetslivets område. Arbetsmiljön måste få ett berättigat utrymme i den stora miljödebatten och i det engagemang som finns där. Arbetslivet omfattas nämligen fortfarande av mycket stora miljöproblem. Trots en rad nya arbetsmiljölagar förändras förhållandena mycket långsamt. Man kan på olika sätt se klara och mycket alarmerande tecken på hur människor i allt större utsträckning skadas och mår dåligt till följd av brister i arbetsmiljön. Det har jag försökt att belysa i en motion till årets riksdag. Enligt riksförsäkringsverkets statistik har således antalet anmälningar om arbetsskador ökat mycket kraftigt under 80-talet. Från knappt 200 000 anmälningar per år i slutet av 70-talet steg antalet till 240 000 för år 1987. Även antalet arbetsskador för försäkringsmässig prövning har ökat oavbrutet de senaste åren. Enligt den mest expansiva prognosen fortsätter ärendetillströmningen att öka med ca 20 96 per år, vilket för 1988-1989 skulle motsvara 120 000 ärenden. Ökningen gäller främst de s.k. sjukdomsfallen. Under de senaste fyra åren har antalet sjukdomsfall för arbetsskadeprövning ökat med mer än 150 90. Man kan till viss del förklara de ökade miljöproblemen och ärendeutvecklingen med att medvetenheten om lagarnas möjligheter och tillämpning successivt har ökat och att lagens tillämpning har vidgats. Alla anställda har blivit mer uppmärksamma på risker i arbetet. Men bl.a. statistiska centralbyråns rapport om ”Ojämlikheter i Sverige” visar att de dåliga arbetsmiljöerna och ohälsan i stor utsträckning består. Redan i början av 70-talet konstaterade LO att dålig arbetsmiljö var en klassfråga. Fortfarande finns de gamla klasskillnaderna kvar i människornas uppfattning om sin arbetsmiljö. Det är främst arbetarna som har de sämsta arbetsmiljöerna och som till följd av detta är mest drabbade av sjukdomar och arbetsskador, även om en del förändringar har skett. De arbetsmiljöproblem som minskat i omfattning är de svårt smutsiga och bullriga jobben. Däremot har problemen med olämpliga arbetsställningar, upprepade och ensidiga arbetsrörelser, tunga lyft, vibrerande underlag eller verktyg ökat kraftigt. Arbetet har blivit mer fysiskt slitsamt och psykiskt ansträngande och stressigt. Det står helt klart att man på flera arbetsplatser har ett hårt uppdrivet tempo som leder till skador av olika slag. Det är nödvändigt att arbetstempot dämpas och därmed bättre anpassas till den mänskliga arbetskraften. Problem som följer av arbetets organisation anges också som orsak i många fall, liksom hantering av kemiska ämnen och arbete vid elektromagnetiska fält. Till följd av bl.a. dåliga arbetsmiljöer har rörelseorganens sjukdomar blivit ett av de stora folkhälsoproblemen. Mer än hälften av alla anmälda arbetssjukdomar till försäkringskassorna beror på belastningsfaktorer, dvs. ensidiga och ansträngande arbetsställningar och rörelser samt tunga lyft. Det medför värk och smärta i rygg, axlar, nacke, ryggslut etc. Det mänskliga lidandet består i regel livet ut med åtföljande livränta från försäkringen på 100 96. Även många i den offentliga sektorn ser stora problem i sin arbetsmiljö. Problem med tunga lyft och fysiskt slitsamt och psykiskt ansträngande jobb delar kommunalarbetare med sjukvårdsbiträden och sjuksköterskor. Det kan nämnas att kostnaderna 1983 för enbart rörelseorganens sjukdomar uppgick till för sluten vård 1 735 milj.kr., för öppen vård 759 miljoner, för läkemedel 231 miljoner, för sjukfrånvaro 6 253 miljoner och för förtidspension 7 721 milj.kr. Totalt innebar det 1983 en årskostnad om nära 17 miljarder kronor. I dag är det beloppet väsentligt högre. Därtill kommer också utbetalning av livränta från arbetsskadeförsäkringen. Missförhållanden i arbetslivet är en mycket tungt vägande orsak till ohälsa och mänskligt lidande och därmed till stora vårdkostnader. Insikten om detta bör leda till ett översynsoch reformarbete på bred front inom arbetsmiljöområdet. En lång rad av åtgärder måste vidtas för att åstadkomma en säker arbetsmiljö. Möjligheterna till rehabilitering är också alltför begränsade, vilket även bör uppmärksammas i ett kommande arbete. Även yrkesinspektionens arbete måste bli effektivt. Ett exemplar av arbetsskadeanmälan sänds alltid till inspektionen, men någon reaktion därifrån gentemot företaget kommer sällan. Arbetsskadeförsäkringen är ett bra signalsystem för ohälsa i arbetslivet. På försäkringskassorna finns det i arbetsskadeärendena samlat ett värdefullt material över hur olika företag fungerar ur miljösynpunkt. Detta material liksom handläggarnas kunskaper om företagen bör användas i ett förebyg gande miljöarbete. Det bör övervägas om yrkesinspektionen bör integreras i försäkringskassorna. Rehabiliteringsprojektet mellan Trelleborgs AB och försäkringskassan där, som nu pågått under halvtannat år i syfte att få i gång långtidssjuka i arbete och som visat mycket goda resultat, bör tillämpas i hela landet. En bättre samordning av verksamheten bör även ske mellan försäkringskassa, arbetsgivare, skyddsombud och företagshälsovård. Eftersom många patienter med besvär från rörelseorganen uppsöker landstingens sjukvård är det utomordentligt viktigt att information om yrkesrelaterade hälsorisker återförs till arbetsplatsen, så att förbättringar kan vidtas. Genom den pågående utbyggnaden av företagshälsovården finns stora förutsättningar att nå ut till majoriteten av berörda arbetsgivare och arbetstagare med ny information om orsaker till sjukdomar i rörelseorganen och hur de kan förebyggas. Introduktion och inlärning av nyanställda bör ägnas särskilt intresse. Bakom den kraftiga ökningen av försäkringsutgifterna finns främst två samverkande faktorer: fler godkända arbetsskador och högre ersättningsbelopp. På två år har antalet beviljanden ökat med drygt 60 20. Orsaken härtill är dels att ärendeomfattningen ökat med 40 96, dels att bifallsfrekvensen stigit från 75 90 till närmare 90 26. Utgifterna för år 1988-1989 enligt riksförsäkringsverkets prognoser skulle uppgå till drygt 8 miljarder kronor. Med nuvarande utveckling och för att eliminera underskott i fonden skulle avgiftsuttaget behöva höjas från dagens 0,6 96 till 2 70. Försäkringsutgiften beräknas 1990—1991 uppgå till ca 15 miljarder kronor med ett utgiftsuttag kring 3 9. Vid sidan av den mänskliga aspekten finns det stora ekonomiska vinster med en förbättrad arbetsmiljö och ordentlig uppföljning och rehabilitering av dem som utsätts för arbetsskador. Det är dags att åter lyfta fram arbetsmiljön som ett av de mera angelägna debattämnena i miljödebatten. Kampen mot döende skogar, förgiftade hav och försurade sjöar får inte skymma bort det faktum att tiotusentals människor far illa på sina arbetsplatser, till följd av att företagen inte bryr sig om att sörja för en god arbetsmiljö för sina anställda. Med arbetsskadestatistiken och de alarmerande rapporterna som grund måste man mer systematiskt och målinriktat än hittills gå igenom de företag och branscher där skadorna är vanligast och allvarligast i syfte att snabbt åstadkomma en radikal förbättring av arbetsmiljön.

Herr talman! Herr utbildningsminister, ärade kammarledamöter i den stora mångfald som har mött upp och ärade åhörare som nu är på väg ut ur salen! Det är ju bara en huvudtitel på 47 miljarder kronor som vi har att behandla, så man kanske inte kan vara särskilt förvånad över att intresset är begränsat. Detta ger naturligtvis, herr talman, anledning att än en gång ifrågasätta den arbetsordning vi har här i riksdagen. Min plikt likmätigt skall jag nu inleda en kritik mot regeringen när det gäller utbildningssektorn. Den kritiken kommer för det moderata vidkom mandet att följas upp av mina partikolleger Göra Allmér i vad gäller gymnasieskolan och av Birgitta Rydle i vad gäller grundskolan. Själv kommer jag att uppehålla mig vid högskolan. Den socialdemokratiska politiken på högskoleområdet imponerar knappast. Det har nu gått drygt tio år sedan den s.k. högskolereformen genomfördes. Ett och annat har naturligtvis blivit bättre, men mycket har blivit betydligt sämre än det var tidigare. Jag skulle vilja karakterisera den socialdemokratiska politiken på detta område som rätt osammanhängande och dessutom rätt svag. Budgetpropositionen är i år till mycket stor del en besvikelse. Det finns inga bärande linjer i propositionen när det gäller de viktiga kvalitetsfrågorna i utbildningen. Det finns inte heller några bärande linjer när det gäller sambandet mellan utbildning och forskning, inte heller när det gäller anslagsoch styrsystemet och inte heller när det gäller den framtida utformningen av den högsta nationella myndigheten på detta område — universitetsoch högskoleämbetet. Genomgående är att helhetsbilden lyser med sin frånvaro. Man har på detta område, som på så många andra områden, aviserat ett antal särpropositioner, som vi naturligtvis kommer att få besvär med att kunna hantera på rätt sätt. Detta tycks vara genomgående för regeringens sätt att hantera budgetpropositionen i år och att över huvud taget hantera den politiska situationen. Tillträdesfrågan kommer nu kanske äntligen att tas upp. Jag har tidigare haft tillfälle att fråga herr utbildningsministern när detta ärende skall komma. Det har varit föremål för en utredning och för en mycket lång beredning. Det har också aviserats en särproposition om anslagsoch styrsystemet, studiemedelssystemet och journalistutbildningen. Dessa särpropositioner som kommer senare gör det självfallet inte lättare för oppositionen att få ett grepp om regeringens totala syn på utbildningspolitiken. Den högre utbildningen och forskningen skall som vi moderater ser det vägledas av ett vetenskapligt mål. Universiteten skall inte främst vara anstalter för utbildning till vissa yrken, utan universiteten skall vara institutioner för utveckling av det mänskliga vetandet. Vi behöver starka och självständiga universitet där kritiken mot mycket av det som händer i samhället skall kunna utformas och där människor skall kunna engageras för att i sin tur forma nya idéer och få tillgång till nytt vetande. Vi behöver självständiga universitet där det oberoende tänkandet och den oberoende kritiken kan komma fram. Är det så i Sverige, herr talman? Nej, jag tror inte att man kan säga det. Grundutbildningen är framför allt utformad för att passa arbetsmarknadens behov och tar inte hänsyn till dessa övergripande målsättningar, som borde vara de främsta. Detta gör i sin tur att det är svårt redan nu, och allt talar för att det blir ännu värre under de närmaste åren, att rekrytera forskarstuderande. Det kommer i sin tur att få oerhört svåra konsekvenser inom de närmaste tio åren. Inom de närmaste tio åren kommer nämligen, i runda tal, hälften av våra universitetslärare att avgå med pension. Det var de som tillsattes under 1960 och 1970-talet. Var skall vi hitta de nya lärarna? Vi kan ta språkområdet som ett exempel. Jag är inte alldeles säker på att det jag nu säger är helt korrekt. Jag tror dock att när det gäller franska så disputerar någon vartannat år. När det gäller tyska är det inte heller särskilt lysande. Må alla förlåta mig om det kanske råkar vara två som har disputerat i år, jag är inte helt säker på dessa uppgifter. Man kan i varje fall konstatera det väsentliga, nämligen att det på vissa områden är ytterligt svårt att rekrytera nya förmågor. Kvalitetsfrågorna borde stå i fokus. Vi har haft problem med forskningen ganska länge. Förra året fick vi en forskningspolitisk proposition. Mycket var positivt, och mycket har hänt på det området. Det har skett förstärkningar. Dessa förstärkningar har emellertid delvis ägt rum på den grundläggande utbildningens bekostnad. Inom den grundläggande utbildningen har vi haft en rad öppna besparingar, men också dolda besparingar. Det har varit fråga om en bristande kompensation för löneoch prisförändringar. Vi har fått schablonmässiga besparingar på administrationen, som ibland också har gått ut över grundutbildningen. § Resursbristen är kanske särskilt märkbar just på institutionsnivå. Det är många gånger svårt att ge en kvalitetsmässig tillfredsställande utbildning när man har otillräcklig eller för sliten utrustning och inte får någon ersättning. Det är i detta sammanhang särskilt anmärkningsvärt att regeringen nu faktiskt har gått emot den viljeinriktning som riksdagen uttalade förra året. I samband med behandlingen av den forskningspolitiska propositionen förra året beslöt riksdagen nämligen att höja de s.k. UHÄ och FRN-ramarna med totalt 35 milj.kr. Det finns ingenting i utbildningsutskottets betänkande som säger att det skulle vara fråga om något slags engångsanvisning. Det var självfallet fråga om en permanent höjning av basnivån för dessa kostnadsramar. Det skulle alltså gälla under de tre åren. I årets budgetproposition nonchalerar regeringen riksdagens beslut och föreslår en återgång till den lägre nivån. Det vore kanske intressant för kammaren att få en förklaring från utbildningsministern — varför man har förfarit på det sättet. Detta är naturligtvis oacceptabelt för riksdagens vidkommande. Det har lagts fram en fyrpartimotion, som naturligtvis kommer att rätta till det hela. Trots alla dessa förstärkningar och trots vad som skett förra året kan vi ändå konstatera att resurserna för utrustning är i knappaste laget. Det leder genomgående till en sänkt kvalitet. Regeringen har tidigare försökt ursäkta sig med att förnyelsefonderna kommer att bidra med så mycket på detta område att det inte skulle behövas några särskilda extra anslag. Förnyelsefonderna har inte gett någonting i det sammanhanget. De bankpengar som diskuterades ingående förra året har gett medel till forskningen, men de har inte gett medel till grundutbildningens utrustning. Det finns naturligtvis också andra orsaker till grundutbildningens problem. Vi har svårigheter med att rekrytera och behålla vetenskapligt kvalificerade lärare. Arbetssituationen på institutionerna ter sig många gånger bedrövlig. Löneläget gör fortfarande att lärare inom många discipliner tröttnar på arbetet. Det är dåligt med incitament för vetenskapligt kvalificerade lärare att ägna sig åt pedagogisk verksamhet. Det är naturligtvis särskilt besvärligt vid de mindre och medelstora högskolorna. Jag skall ärligt säga att jag inte visste att det var så dåligt beställt som det faktiskt tycks vara. I den s.k. Bergslagspropositionen, som vi fick i december, säger regeringen öppet att bara en fjärdedel av de fast anställda lärarna har doktorsexamen, dvs. full behörighet — bara en fjärdedel av de fast anställda lärarna! Eftersom vi vet att åtskilliga inte är fast anställda utan är lärare som rekryteras tillfälligt, är naturligtvis situationen i realiteten ännu värre. Det är uppenbarligen en situation som man tar lätt på i utbildningsdepartementet. Det är ingenting som man bryr sig om att beakta, utan tvärtom vill manistället bygga ut verksamheten ännu mera vid de mindre och medelstora högskolorna. Ser inte utbildningsministern detta som ett problem? Om han inte gör det är det inte mycket att göra åt det, men han bör rimligtvis se detta som ett rätt stort problem. Det lyser igenom i andra sammanhang. Men vad skall man då göra för att komma till rätta med denna situation? Enligt moderata samlingspartiets sätt att se måste man göra en distinktion mellan två olika former av högre utbildning. Å ena sidan har vi forskningsförberedande utbildning med bl.a. påbyggbara ämneskurser och dessutom flera utbildningslinjer som också leder till en kompetens för att gå vidare till forskarutbildning. Å andra sidan har vi den postgymnasiala yrkesutbildningen. Den forskarförberedande utbildningen bör enligt vårt sätt att se lokaliseras framför allt till universitet och högskolor med fasta forskningsresurser. Det är alltså fråga om de sex universitetsorterna samt Luleå, och därutöver menar vi att man i detta sammanhang bör satsa på Karlstad, Växjö och Örebro, som har traditioner och möjlighet att fungera på dessa områden. Dessa orter, universitet och högskolor skall alltså ha ansvaret för den forskarförberedande utbildningen eller, om man så vill, den gamla klassiska akademiska utbildningen. Enligt vårt sätt att se innebär detta också ett åliggande för dessa universitet och högskolor att decentralisera sådan utbildning till de orter som har behov av en utbildning av denna typ. Med andra ord: Skulle man i Östersund vilja ha en fördjupningskurs på ekonomlinjen bör man vända sig till Umeå, Uppsala, Göteborg, Linköping eller någon annan ort som man komma överens om. De mindre högskolornas huvuduppgift är att förse sina resp. regioner med kvalificerad postgymnasial yrkesutbildning. Men de små högskolorna har av naturliga skäl ett begränsat utbud. De bör alltså koncentrera sig på att ge utbildning på sådana områden där de särskilt tillfredsställer regionens speciella behov. Dessutom bör de i görlig mån profilera sig på sådant de är särskilt duktiga på. Regeringen är totalt inkonsekvent i sitt förslag om att förlägga exempelvis ekonomlinjens fördjupningsdelar till alla orter där det ekonomiska basblocket finns — det är åtta mindre högskolor i dag. Var finns kvalitetsfrågorna i detta sammanhang? Hur skall man lösa lärarfrågorna? Mig veterligt är det inte särskilt gott om lärare på det ekonomiska området, lika litet som på det tekniska området. I detta fall är det endast en fjärdedel av de fast anställda lärarna vid de mindre och medelstora högskolorna som är behöriga. Ändå vill man rasa på och bygga ut. Samtidigt kunde universitetskanslern inför utbildningsutskottet häromdagen konstatera att det som verkligen oroade honom var det mycket låga per capita-belopp som står till buds för just ekonomlinjen, för dem som utbildas på ekonomisidan. Det finns en risk att vi får å ena sidan sämre utbildade som inte har tillgång till den lärarkapacitet som erfordras och å andra sidan de som kanske kommer från Handels i Stockholm osv. Det finns i detta sammanhang även en annan aspekt. I många fall riktar sig de förestående utökningarna av de små högskolorna mot den traditionella rekryteringsbasen, dvs. de ungdomsstuderande. Samtidigt vet vi att antalet ungdomar i åldersgruppen 18-20 år kommer att minska drastiskt under 1990-talet. Detta i sin tur kommer naturligtvis att åstadkomma ett slagsmål om de studerande på de olika orterna. Och det i sin tur kommer naturligtvis att leda till ytterligare svårigheter med rekryteringen till forskarutbildningen — det är redan nu svårt. De mindre och medelstora högskolorna är av stor betydelse. De betyder mycket för sina regioner. Det råder stor entusiasm kring dem, men de bör i första hand syssla just med de frågor där de har sin särskilda kapacitet och särskilda möjligheter att göra sig gällande. Men däremot bör vi vara försiktiga och beakta kvalitetsfrågorna — något som är försummat.

Herr talman! Jag tänkte ta upp en del frågor som rör den gymnasiala utbildningen. Successivt har ju gymnasiet kommit att omfatta praktiskt taget alla ungdomar som lämnar grundskolan. I dag fortsätter ungefär 85 96 av en årskull direkt till gymnasieskolan. Av dem som inte går till gymnasiet skaffar sig 5 26 arbete på den reguljära arbetsmarknaden, och resterande 10 96 återfinns i den gymnasiala lärlingsutbildningen eller inom ramen för det kommunala uppföljningsansvaret. Det ökade kravet på kunskaper inom arbetslivet gör att det är mycket svårt för de ungdomar som lämnar grundskolan att få ett fast arbete. I detta avseende har situationen radikalt förändrats sedan 50 och 60-talen, när arbetslivet fortfarande innehöll många relativt okvalificerade arbetsuppgifter som kunde utgöra en inkörsport för ungdomar i arbetslivet. För flertalet ungdomar i dag är alternativet till fortsatta gymnasiestudier arbete i ungdomslag eller andra former av arbetsmarknadsåtgärder. Det faktum att gymnasieskolan har kommit att bli en skola som omfattar praktiskt taget alla ungdomar i åldern 16—19 år innebär att det ställs andra krav på gymnasiet nu än då det huvudsakligen var en förberedelse för fortsatta studier på fackhögskolor eller universitet. Det krävs att gymnasiet har ett utbildningsutbud som ger verklig valfrihet och har möjlighet att tillfredsställa elevernas ofta mycket skiftande önskemål, samtidigt som det måste vara utformat för att tillgodose både näringslivets och den offentliga sektorns behov av utbildad arbetskraft. De senaste två åren har vi här i kammaren inte haft någon skoldebatt som inte har handlat om reformeringen av den gymnasiala yrkesutbildningen, eller ÖGY, som begreppet har kommit att bli. Jag tänkte ta upp frågan också i dag, eftersom budgetpropositionen egentligen inte ger några besked alls. Det intressanta är inte vad som står i den utan vad som inte står i den. Utbildningsministern skriver följande: ”Det är hög tid att göra något. Samtidigt är jag förvissad om att ett omfattande kursplanearbete fordras, innan en modernisering kan komma i gång över hela fältet. Ordentlig tid krävs också för planering och förberedelser i övrigt. Arbetsplatsförläggning och ett större inslag av allmänna ämnen ger anledning till ingående pedagogiska överväganden. Detsamma gäller även de rent yrkespedagogiska frågorna”. Jag håller helt med utbildningsministern om att detta är utomordentligt viktiga frågor för utbildningen, viktiga frågor att ha svar på innan man bestämmer sig. Men propositionen ger ju inte ett enda svar på detta. Vad som krävs är att riksdagen skall fatta beslut om 5 000 utbildningsplatser till en treårig försöksverksamhet som man inte vet någonting alls om, men som regeringen tänkt skall starta redan i höst. Dessutom säger propositionen att det efter den treåriga försöksverksamheten kommer en utvärdering och att vi sedan får se. Det är inte att undra på att detta väckt bestörtning i näringslivet, som hittills har varit mycket positivt till att samverka kring en ny yrkesutbildning. Som så många gånger förr, skulle man kunna säga, aviseras en ÖGY proposition — den här gången till den 1 mars. Även om behandlingen till alla delar skulle gå utan några som helst friktioner, är tidsramarna så snäva att det är fullständigt orimligt att forcera fram ett beslut om start redan i höst. Riksdagen skall först ha 14 dagars motionstid. Mitt i denna motionstid infaller den riksdagsfria veckan, vilket betyder att motionstiden går ut omkring den 22 februari. Utskottet har ett sammanträde innan påskuppehållet infaller. Om man räknar med att det behövs tre veckor för att behandla en så viktig proposition, är vi framme vid den 21 april. Den 15 april har alla grundskoleelever i årskurs 9 gjort sitt definitiva val av gymnasielinje. Det förutsätts således att alla grundskoleelever i avgångsklassen skall få ny information och ges möjligheter att välja om efter det att riksdagsbeslutet är fattat. För tanken är väl ändå inte att informationsdrivar och omval skall ske innan ett riksdagsbeslut är fattat? Min högst realistiska beskrivning av den normala behandlingen av ett ärende här i riksdagen visar att det är fullständigt omöjligt att starta en verksamhet med treårig yrkesutbildning till hösten. Till detta kommer att en rad mycket viktiga frågor ännu inte är lösta. Det finns t.ex. inga ordentliga kursplaner för en ny utbildning. Det som finns är strukturplaner, där modulerna har fått rubriker, men där det inte finns något reellt innehåll bakom rubrikerna. Så sent som den 20 januari gick remisstiden ut för dessa s.k. kursplaner som de olika branscherna skulle ge synpunkter på. Det finns inga utbildade handledare. Yrkeslärarna har inte fått någon fortbildning. Elevernas status under den arbetsförlagda utbildningen är inte klarlagd. Ersättningen till mottagande arbetsplatser är inte avgjord, och frågan om elevernas försäkringsskydd är inte löst. Att sätta i gång en försöksutbildning på så lösa boliner är att skjuta en viktig och nödvändig reform i sank. Och hur, utbildningsministern,; har ni tänkt lösa frågan om den arbetsplatsförlagda utbildningen, när nu arbetsgivarna faktiskt har sagt nej till att medverka på dessa premisser? I en nyligen presenterad OECD-rapport, ”Organization and Content of Upper Secondary Education”, jämförs yrkesutbildningen i tolv länder — däribland Japan, Västtyskland, Frankrike, Italien, USA och Canada. Det mest påfallande är att Sverige har ovanligt kort yrkesutbildning. I andra länder är den tre till fem år. Ett annat påfallande drag är att vi har så begränsad allmän teoretisk utbildning. I Danmark och Finland t.ex. har yrkesutbildningarna elva eller tolv veckotimmar för allmänna ämnen, medan vi i Sverige endast har tre till sex veckotimmar. Det är ju just dessa fakta som har gjort att kraven på en ny yrkesutbildning blivit så starka. Med de yrkesutbildningar som vi har kan vi inte tävla med våra konkurrentländer. När nu dessutom ungdomskullarna minskar är det extra viktigt att de som finns åtminstone får en utbildning med kvalitet. Herr talman! Vi har redan försöksverksamhet i gång på tjugotalet platser i landet. De som arbetar med gymnasieskolan på planeringsnivå menar att vi har tillräckligt med erfarenheter att lägga till grund för det fortsatta arbetet. Vad som nu behövs är planeringstid för att utarbeta kursplaner, att sätta i gång handledarutbildning och att lösa de övriga frågor som jag har berört tidigare. En slarvigt hopkommen försöksverksamhet redan till hösten löser inte några av de problem som vi nu har med vår yrkesbildning. Folkpartiets förslag är att avstå från försöksverksamheten i höst och att i stället sätta i gång en ny yrkesutbildning av ÖGY-modell fr.o.m. 1989/90, men då i full skala i de branscher där planering och övriga förutsättningar är klara. På så sätt får vi successivt en väl förberedd yrkesutbildning med kvalitet.